Herr talman! Thomas Bodström har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta för att bättre redovisa vilka åtgärder för svensk del som kan bli aktuella i samband med regeringens olika ställningstaganden i EU-samarbetet. Många av de rättsakter som beslutas inom EU kräver någon form av nationellt genomförande. Vid de täta och återkommande tillfällen då jag och mina kolleger i Justitiedepartementet informerar eller samråder med riksdagen om aktuella EU-förhandlingsfrågor berör vi regelmässigt vad olika förslag kommer att få för nationella konsekvenser. Det kan handla om till exempel lagstiftningsbehov eller följdverkningar för våra myndigheter. Jag är angelägen om att lämna så fullständig information som möjligt till riksdagen i dessa och andra avseenden. Det säger sig dock självt att det under pågående förhandlingar ofta inte går att redovisa alla konsekvenser i detalj och att det, när ett instrument är frivilligt till sin karaktär, kan behövas en analys av om Sverige ska använda sig av de möjligheter som instrumentet erbjuder. Den normala och grundlagsfästa ordningen är att detta utreds på ett omsorgsfullt sätt efter det att förhandlingarna har avslutats och att nödvändiga förslag sedan vid behov föreläggs riksdagen för ställningstagande. Det tycker jag är ett bra förfaringssätt.